Herr talman! Det rör sig dels om att hjälpa på kort sikt, dels om att hjälpa på lång sikt. När det gäller den kortsiktiga problematiken och det som vi kan ta från vår katastrofreserv så har jag redovisat det i mitt svar. Etiopiens framställning kom till UD den 13 november, och redan i konselj den 16 Nr 144 november beslutade vi om hjälpinsatserna på 5 miljoner. Dessemellan, Måndagen den den 15 november, hade jag besök av Etiopiens planeringsminister, som 3 december 1973 var här på en konferens. Han redogjorde då för läget. YRSA Det långsiktiga hjälparbetet sker i stor utsträckning genom vårt Om ökade hjälp: insatser i Afrika samarbete inom FN, där samordning bör ske. Vi har haft tjänstemän från SIDA nere i Etiopien och tjänstemän från UD har varit där. Vi har alltså den aktuella bilden klar för oss. Vi har också genom ambassaden i Etiopien fått det beskedet att när det gäller den omedelbara hjälpen finns inget behov av att vi just nu gör något ytterligare. Men vi är naturligtvis beredda att, när man kommer med en framställning från Etiopien, pröva om vi har möjligheter att ge ytterligare hjälp. Vi har ju medel i katastrofreserven som vi kan utnyttja. Herr Nilsson i Agnäs talar om de enskilda organisationerna, kyrkan och missionen, och jag vill gärna säga att de gör mycket värdefulla insatser i detta arbete. De frågor som herr Nilsson ställer gäller ju bl.a. att vi borde ge bidrag till de fattigaste länderna i världen. Till det vill jag säga att av alla OECD:s medlemsländer finns det inget land som ger så stor del av sitt bistånd till de s.k. minst utvecklade länderna som Sverige gör. När sedan herr Nilsson säger att vi bör ha garantier för att leveransen av spannmål verkligen når dem som behöver den, kan jag naturligtvis inte lämna några sådana garantier, utan regeringen får uttrycka den förhoppningen att hjälpen når dem som behöver den. Det finns nu uppbyggd en organisation för de här transporterna. Vidare anser herr Nilsson att vi måste göra en prioritering, och det är väl just en prioritering i enlighet med ländernas önskemål som vi gör. Det är våra mottagarländer som själva skall prioritera vad det är för hjälp som de vill ha. Den allmänna inställningen att vi skall ge till de minst utvecklade länderna har ju regeringen prioriterat. När det gäller ramarna för vårt bistånd för nästa budgetår får vi återkomma till dem när statsverkspropositionen är klar. I övrigt skulle jag ha kunnat inleda ungefär så som herr Nilsson gjorde. Herr Nilsson tackade för svaret, och jag ber att få tacka herr Nilsson för det förtroende han visar regeringen i dessa sammanhang.
Herr talman! Det är inte mycket jag skall tillägga. Statsrådets uttalande att regeringarna i de länder vi hjälper själva får avgöra var de vill lägga pengarna är väl riktigt. Det var inte närmast det som jag avsåg med min fråga om prioritering, vilket ju också framgick av den tidigare delen av statsrådets svar. Det är klart att när ett land, t.ex. Etiopien, får hjälp från Sverige, så kan det självt uttrycka var det vill lägga hjälpen, men i de fall det gäller hunger och katastrofer kan det väl inte vara möjligt annat än att Sverige kan bestämma att pengarna skall gå just till sådan hjälp. Och det har ju också skett, vilket kanske bör klart utsägas. När det sedan gäller prioriteringen i framtiden — även om det inte just nu är dags att ta upp den frågan till slutligt avgörande — vill jag begagna 21 tillfället att understryka att vi kanske borde tänka på att Etiopien är det land där Sverige har arbetat mer än hundra år och där svenskt bistånd var bland de tidigaste hjälpinsatserna. Vi bör se till att vi fullföljer vårt arbete i det landet, trots att politiska motsättningar och andra svårigheter inte gör arbetet så lätt alla gånger. Om jag sedan allra sist får säga något om kanalerna så kan naturligtvis ingen regering garantera skattebetalare/givare att det vi ger kommer fram till 100 procent. Det är inte heller det jag avser. Men jag tror att om man försöker belysa fall där det kanske har varit en smula diskutabelt om hjälpen verkligen nått fram så kan vi kanske på det sättet medverka till att det i detta avseende blir allt bättre och bättre, så att hjälpen verkligen kommer fram.

Herr talman! I detta betänkande nr 47 föreslås en ändring i lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Betänkandet är daterat den 27 november 1973. Emellertid hade konstitutionsutskottet ett betänkande nr 38, daterat den 30 oktober 1973, också om ändring i lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Beslut fattades i kammaren den 8 november, beslutet i dag blir daterat den 4 december. Herr talman! Är det underligt att det blir svårt med arbetsbelastningen i riksdagen och en smula oordning med propositionerna när man inom mindre än en månad får två propositioner med förslag till ändringar i en och samma lag! Hur står det till med planeringen inom justitiedepartementet?

Herr talman! Det är klart att det tar någon minut att diskutera detta, men jag tycker det är värt någon minut med tanke på den belastning, inte minst vad gäller tryck och arbete, som varje proposition innebär.

Herr talman!

Tanken var väl att ekonomiska och andra förmåner som skulle gå ut till de svenska medborgarna icke skulle öka klyftan mellan olika grupper. Man skulle i stället försöka krympa den klyfta som vi i dag tyvärr ännu har kvar på olika områden och som i viss mån har vidgats. När jag 1925 började bli politiskt aktiv levde vi i ett samhälle av otrygghet på olika områden. Ekonomisk, social och kulturell nöd led vi av, vi som levde på samhällets skuggsida. Där jag som brukspojke växte upp fick jag se hur arbetslöshet, social och ekonomisk ojämnhet satte sina spår inom samhällslivet. Vi tvingades till att alltid leva i en kulturell öken för att vi inte kunde tillfredsställa vårt kulturbehov.

Det var ett slags ekonomisk gradering efter status som vi fick uppleva. När man då som ung formulerade någon sorts paroll, var det ganska naturligt att denna blev: Frihet, jämlikhet och broderskap. Det blev liksom ett riktmärke och en målmedveten strävan att därest man skulle få möjlighet att påverka utvecklingen i samhället, så skulle man icke glömma dessa olika klyftor mellan människorna. Vi ville försöka utjämna dessa klyftor på ett sådant sätt att man uppfattade människor och människovärde någorlunda lika i samhällsbilden. Det är självklart att vi gärna knöt det hela till frågan om jämlikhet, därför att ekonomin och arbetslösheten ställde den frågan i centrum.

Före valdagen år 1970 talade man om jämlikhet, men dagen efter sade man: Nu skall vi gå ut och öka ojämlikheten i det här samhället. Jag drog konsekvenserna åtminstone på det området, och jag vet mer än väl hur reaktionen blev på olika håll. Kanske för första gången i mitt liv har jag fått uppleva vad censur i samhällsarbetet innebär. Eftersom riksdagsmännen och landstingsmännen är så knutna till varandra beträffande våra förmåner var man rädd att det skulle kunna bli en saxning mellan riksdagen, landstingen och kommunerna. Därmed skulle man få inte en saklig bedömning av arbetet utan en metod när det gäller beviljande av förmåner, som jag trodde att vi ville försöka komma bort ifrån.

Men tyvärr blev det annorlunda.

Låt mig i detta sammanhang peka på hur våra landsting handlar. I Dagens Nyheter den 17 november detta år uppges att en 27-åring på grund av en förskjutning i väljarunderlaget kan åtnjuta en lön av 115 000 kronor per år.

Det är anmärkningsvärt och förkastligt. Samtidigt har vi i vårt samhälle låglönegrupper som lever under oerhört besvärliga förhållanden. Trots detta skall de vara med om att betala dessa anmärkningsvärda förmåner. Jag har inte kunnat acceptera denna ordning.

Jag tror att det är farligt om det om förtroendemännen kan hävdas att de skulle dra nytta av sin ställning för egen vinning, ty detta är oerhört känsliga frågor.

Utskottet har bemödat sig om att hitta motiveringar för sina förslag. Det är dock skillnad mellan teorin och praktiken i detta sammanhang. Det framhålles i betänkandet att det ställs ökade krav på riksdagsledamöterna, som innebär att riksdagsmannauppdraget i praktiken blir av heltidskaraktär med ständiga inslag av helg-, kvällsoch nattarbete. Man understryker också, när det gäller resor, att riksdagsledamöterna behöver hålla kontakt med hemorten m.m. Är det här riktigt? Jag har ändå varit i riksdagen i 34 år, jag vet hur det var och jag vet hur det är. Är inte det hela en konstruktion? Kan vi i dag säga att riksdagsmännen avstår från förtroendeuppdrag — välbetalda sådana — för riksdagsarbetet? Utvecklingen har gjort att riksdagsarbetet alltför mycket har blivit ett deltidsjobb. Uppdrag i hemort eller vad det nu månde vara, undfångna genom riksdagen eller på annat sätt, är det mest tidskrävande, men de ger även de största inkomsterna för en stor del av riksdagsmännen. Sedan finns det, precis som inom arbetsmarknaden i övrigt, de som är dömda till att vara lågavlönade. Det är dem man tar fram när det gäller att motivera det här förslaget. Menar utskottet att man skall se till hur många uppdrag och hur stora inkomster de olika ledamöterna har? Är det meningen att man skall kunna kontrollera att arbetstiden här i riksdagen utnyttjas effektivt, låt oss säga under fem dagar i veckan? Varför skall vi vara ett i dröm och ett annat i verklighet? Vi vet hur det ligger till. Även nykomna riksdagsmän har ju i och med att de blivit riksdagsmän ytterligare plockat till sig en massa uppdrag i olika sammanhang.

Den här utvecklingen är olycklig i allra högsta grad.

Situationen är litet sorglig, och det är likadant när det gäller våra resor. För riksdagsuppdragen kan vi näppeligen hinna utnyttja dem.

Det är olyckligt att vi nu skall föra in denna debatt i en diskussion om ökad jämlikhet som faktiskt ökar ojämlikheten. Det är givet att alla människor är mer eller mindre egoistiska.

Därför har jag faktiskt skrivit en motion med yrkande om avslag på förvaltningsstyrelsens förslag över huvud taget.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

Jag är förvissad om att den gruppen blir så sammansatt att den inte minskar på det arvode vi skall ha, utan möjligen kommer den att öka det. Det finns ju intressen åt olika håll också i det sammanhanget. Jag anser att riksdagen själv skall besluta även i denna fråga och inte överlämna åt en grupp utanför stående att ta ansvar.

Herr talman! Sveriges arbetare och tjänstemän står inför en hård avtalsrörelse. Redan innan förhandlingarna påbörjats har motparten SAF anfört att det knappast finns utrymme för direkta lönehöjningar. Jämsides med dessa för en avtalsrörelse välbekanta tongångar kommer förslag om att riksdagsledamöterna på en gång och utan ”segslitna förhandlingar” — som det brukar heta i lönesammanhang — skulle höja sina arvoden med 25 procent. Vänsterpartiet kommunisterna avvisade detta förslag, som vi fann utmanande mot de stora grupper av arbetare och tjänstemän som nu får föra en hård kamp för att söka erhålla kompensation för de stigande priserna och hyrorna. Genom vpk:s ställningstagande drogs det utmanande förslaget tillbaka, och vi har i dag att behandla ett förslag från förvaltningsstyrelsen om att tillsätta en opartisk kommitté för att överväga frågan om riksdagsledamöternas arvoden. Det kan vara motiverat att denna fråga prövas av andra än riksdagsmännen själva. Inte minst formerna för fastställande av riksdagsledamöternas arvode har ju väckt en berättigad kritik bland löntagare, som vanligen möter ett mycket hårt motstånd mot varje krav på löneförbättringar. Men vilka utgångspunkter skall då en sådan kommitté ha för sitt arbete? Bakgrunden till frågan om höjning av arvodet var ökningen av riksdagsarbetet, som utförligt belysts med statistik av förvaltningsstyrelsen. Är det bara detta man skall syssla med? I motionen 2166 har vi från vpk anfört att riksdagsarvodet måste ses i relation till lönerna inom andra områden. Det är obestridligt att för stora Nr 145 löntagargrupper framstår, vid jämförelse med deras egen situation, Tisdagen den riksdagsarvodet som väl tilltaget, även betraktat som årsinkomst. Det 4 december 1973 förhållandet att löneklyftorna i samhället gör att grupper med höga — — —— — inkomster betraktar arvodet som blygsamt ändrar inte det verkliga Åndringiersätt sakförhållandet. Arbetet i riksdagen har ökat. Men fortfarande råder det ningsstadgan för förhållandet att många riksdagsledamöter vid sidan av arvodet kan ”iksdagens ledamöter, m.m. uppbära betydande inkomster från anställning eller rörelse liksom genom arvoderade uppdrag. Den möjligheten står vanligen inte andra löntagare till buds. En granskning av inkomsterna år 1971 — dvs. första året i enkammarriksdagen — visar att det stora flertalet hade betydligt högre inkomster än riksdagsarvodet. Över 30 procent av ledamöterna hade inkomster mellan 60 000 och 80000 kronor, nära 25 procent hade inkomster mellan 80 000 och 100 000 kronor och i runt tal 28 procent översteg 100 000 kronor. Riksdagsarvodet plus kostnadsersättning uppgick det året till 55 890 kronor. Likväl kommer man fram till en medianinkomst på mellan 81 000 och 82 000 kronor. Om man ser på genomsnittsinkomsten finner man att denna låg på ca 92 000 kronor. En jämförelse med samtliga skattskyldigas medianinkomst det året på drygt 19 000 kronor är givetvis inte helt rättvisande eftersom denna rymmer deltidsarbetande. Men låt oss titta exempelvis på industriarbetarlönerna. Riksdagsarvodet brukar visserligen jämföras med en byrådirektörs lön, men industriarbetaren bör ha samma rätt att jämföra sin lön med riksdagsarvodet. Industriarbetare som arbetade hela året kan beräknas ha genomsnittligt kommit upp till något mer än 28 000 kronor år 1971. Det är en betydande skillnad redan mellan industriarbetarens inkomst under hela året och det arvode som utgick för åtta tolftedelar av året till riksdagens ledamöter. Men skillnaden blir ännu större när övriga inkomster utöver riksdagsarvodet tas med i bilden. Vi har i vpk-motionen begärt att riksdagen, samtidigt som beslut om en opartisk kommitté fattas, delger kommittén synpunkterna att prövningen av riksdagsarvodet inte enbart skall ske utifrån riksdagsarbetets omfattning utan också i relation till lönerna inom andra områden. Men det tycker inte konstitutionsutskottet att man bör göra. Utskottet biträder förslaget om ett opartiskt organ bestående av personer med god insikt i riksdagens arbetsförhållanden och anser att man bör, som det heter, ”inhämta synpunkter från vissa utanför riksdagen stående personer”. Utskottet har följande motivering för avslag på vpk-motionen: ”Eftersom dessa överväganden bör ske oberoende och utan direktiv av riksdagen bör yrkandet i motionen 1973:2166 avslås.” Detta är inte särskilt övertygande. Varför vill man enbart betona insikten i riksdagens arbetsförhållanden men inte pröva arvodets relation till lönerna på arbetsmarknaden i övrigt? Är man rädd för den jämförelsen? Det är oroande om man söker använda tillsättandet av en särskild kommitté för att föra bort debatten om riksdagsarvodena från debatten om lönerna i samhället i övrigt. Ett sådant förfaringssätt skapar misstro. Om nu en kommitté skall tillsättas för prövning av riksdagsarvodena, så måste en sådan prövning ske i det vidare sammanhang som vi har anfört i 31 motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2166.

Herr talman! Jag nästan förstod att anförandet av utskottets talesman skulle bli kort och intetsägande.

Men det är smakligare att säga att man inte ger anvisningar. Här har man försökt skapa en bild av riksdagsarbetet som är felaktig. Man försöker ge intrycket att det är farligt att bli riksdagsman, därför att arbetsförhållandena är så osäkra. Just nu har vi en oljekris i vårt land. Vad har de arbetare som drabbas av inskränkningar och arbetsnedläggelser på grund av den för säkerhet? Och de grupperna har inga möjligheter att få sådana här förmåner. Lika väl som jag anser att grundlagen skall tolkas och följas genom riksdagen, lika väl anser jag att riksdagen inte skall överlåta känsliga frågor åt organ utanför riksdagen. Jämväl i sådana frågor är riksdagen själv tvingad att ta ställning, även om jag vet att förmånerna skulle bli vida större om man överlät åt ett lämpligt organ utanför riksdagen att göra upp förslag i sammanhanget.
Herr talman! Efter utskottets talesmans inlägg är jag inte mer övertygad om att kommittén skall företa sina överväganden oberoende och utan direktiv av riksdagen, som det heter i skrivningen. I botten ligger det ursprungliga förslaget att med hänvisning till ökad arbetsbelastning höja arvodet med 25 procent — det förslag som vpk avvisat — och kravet att ifrågavarande personer skall ha god insikt i riksdagens arbetsförhållanden. Men när frågan vidgas till att också gälla en jämförelse med andra löntagargrupper, vill inte utskottet vara med längre. Riksdagsledamöters ovilja att ställa det egna arvodet i relation till andra gruppers inkomster rimmar illa med allt fagert tal om utjämning och jämlikhet. Det finns säkert ledamöter i denna kammare som i de förestående avtalsförhandlingarna placerar sig på den sida som kommer att mana även lågavlönade till återhållsamhet. Men bli inte förvånade om arbetarna finner det mer befogat med återhållsamhet från grupper som har tre fyra gånger så höga inkomster som låginkomsttagarna! För övrigt anser jag, herr talman, att det behövs ordentliga lönehöjningar för arbetare och tjänstemän i denna avtalsrörelse.

Herr talman! Vad beträffar kontakten med valmanskåren i olika delar av landet kan jag försäkra herr Johansson i Trollhättan att jag har haft kontakt med människor i vårt land både längst upp i norr och längst ned i söder. Jag har också samtidigt försökt att hjälpa dem i olika sammanhang, och hittilldags har jag kunnat betala det hela själv av mina inkomster även om jag inte haft så stora utanförstående inkomster. Jag tror att resorna bara är en motivering. Vi har tyvärr aldrig haft så liten kontakt med valmanskåren, varken från kommuner, landsting eller riksdag, som vi i dag har, och jag tycker att det är allvarligt. När det gäller ersättare för talmannen m.m. vill jag erinra herr Johansson om att jag har yrkat avslag på det vilande grundlagsförslaget. Beslutsfattandet i riksdagen är nämligen sådant att det vilande grundlagsförslaget skall tas helt, icke delt. Och om det här förslaget avslås när lagförslaget behandlas i sin helhet, vet ju herr Johansson själv att en ny procedur i det här sammanhanget måste äga rum.

Efter vad som förekommit under de senaste månaderna visar tyvärr grundlagsförslaget sådana bristfälligheter att det vore orimligt att anta det — det bör avslås.
Herr talman! Känner inte herr Johansson i Trollhättan eller de övriga i utskottet något behov av att få pröva riksdagsarvodet i relation till lönemarknaden i övrigt? Jag tycker det är rimligt att man också ser på inkomsterna i andra grupper samtidigt som man diskuterar vilket arvode som skall utgå till riksdagens ledamöter. Det kan inte på något vis innebära en låsning av kommitténs möjligheter att allsidigt pröva denna fråga. Jag vill erinra om att i den pågående lönedebatten LO har begärt särskilt låglönepåslag för dem som ligger lågt — jag tror det är under 16:30 i timmen. Det finns alltså stora grupper i samhället som uppenbarligen, även om de arbetar hela året, inte kommer upp till mer än hälften av det belopp som riksdagsarvodet utgör. Och varför skulle man inte kunna jämföra riksdagsarvodena med arbetarlöner? Den rimligaste slutsatsen av sådana jämförelser borde bli att arbetarlönerna måste höjas kraftigt. Det kan väl inte vara det som oroar konstitutionsutskottets ledamöter så, att de avvisar vpk-motionen?

Herr talman! Jag tillhör dem som för det första anser det politiska arbetet mycket viktigt och för det andra anser att riksdagsarbetet är krävande och ställer stora anspråk på både arbete och ansvar från riksdagens ledamöter. Jag vill också ha en sådan situation att jag kan ställa kravet att riksdagens folk så att säga med hull och hår engagerar sig för riksdagsuppdraget med alla de ”förlängningar” det innebär, inte minst då kontakten med väljarna, som vi talat om, och med medborgarna i allmänhet. Som vår lönemarknad är beskaffad och med de värderingar jag har av det faktiska innehållet i våra arbetsuppgifter är det för mig ingen som helst svårighet att fastslå att riksdagsmännen skulle kunna motivera mycket höga löner. Det finns löner på 80 000, och ända upp till 130 000 kronor, som kräver långt mindre ansträngningar än vad det innebär att vara riksdagsledamot. Det finns människor som har mycket goda löner med mycket behagliga arbetsuppgifter. Jag tycker det är riktigt att framhålla detta i en sådan här debatt — jag tror att vi i stort sett är överens om vi skall ha den bilden klar för oss. En annan sak är att riksdagen måste ha ett samhällssamvete, måste arbeta för det som vi upplever som förnuft.

Jag påstår inte att någon, vare sig kommittén, utskottet eller någon talare här, har sagt att vi skall anlägga precis det synsättet. Men vad man för fram är, efter vad jag förstår, att vi behöver ha en helt annan position än för närvarande. Det är inte bara fråga om den automatiska lönehöjning som följer av systemets uppbyggnad utan också om en mycket kraftig lyftning dessutom. Jag är naturligtvis medveten om att det inte föreligger något konkret förslag, men tendensen i resonemanget är sådan. Man förutsätter också att frågan skall prövas mot bakgrund av lönemarknaden. Vi kommer alldeles fel om vi försöker oss på ett så enkelt mönster att vi registrerar hur det ser ut på lönemarknaden och påtagligt anpassar oss till det. Dessutom är det en fråga om utvecklingstempo.

Därtill kommer att man enligt min åsikt använder sig av en alldeles för enkel modell när man tänker bort de extrainkomster som de som tillhör den här ”yrkesgruppen” har. Tar man med dessa extrainkomster i beräkningen får man genast en annan bild, även om differentieringen även då är mycket stor. Jag vill knyta an till herr Lundberg — det gör jag förresten i de flesta avsnitt som jag berör — och säga att det har varit en olycklig utveckling på det kommunala planet. Det har jag påtalat vid flera tillfällen i riksdagen. Där vräker man bara på med kommunrådsarvoden m.m. Snart vågar jag inte lita på att det är fråga om ideellt arbete längre, utan det är andra motiv det rör sig om. Man släpper alltså loss på det kommunala planet, och sedan åberopas det här i riksdagen. Jag håller med om att det är lätt att göra sådana reflexioner. Varför skulle riksdagsmännen, som ofta är kanske väl så skickade att vara kommunalpolitiker som de som fungerar som professionella kommunalpolitiker, ha en väsentligt sämre ställning? Dessutom är ju riksdagsarbetet förenat med olägenheter i form av resor, lång bortovaro från hemmet osv. Men vi har släppt loss bortom rim och reson, vi har accepterat mönstret på det privata näringslivets område, och så står vi i dag i den situationen att vi gör sådana här jämförelser. De blir i grunden ohållbara. Man relaterar inte till ett system med ordning i utan till ett utrerat förhållande, som vi inte borde acceptera. Resorna är ett typiskt exempel. Det var i och för sig naturligt att riksdagsmännen fick fria tågresor i sitt politiska arbete och även om det innesluter möjligheter att utnyttja dem privat betyder det väldigt litet. En riksdagsman sätter sig knappast på tåget — jag höll på att säga i onödan — så ofta för privata resor eftersom han reser så mycket i arbetet. Nu vill man ha samma mönster för flygresorna. Det kan jag i och för sig förstå. Men, förmodligen av kontrollskäl, anser man sig nu inte heller kunna sortera bort privatresorna. När herr Winberg m.fl. från moderata samlingspartiet noterar förslaget om fria flygresor upptäcker de att vi inte alltid har singel sovplatser och tycker att vi skall ha det för att inte komma sämre till än de som åker flyg. Detta är det klassiska exemplet på hur man bygger upp förmåner, utan att egentligen avse det, dolda förmåner som aldrig kommer med i bilden när man gör lönevärderingar. Vi har haft så mycket av dolda förmåner på lönemarknaden, som LO har bekämpat för att få öppet och rent spel i lönepolitiken. Om riksdagen ägnar sig åt detta har man inget samvete och ingen moral att falla tillbaka på om vi får konflikter på lönemarknaden på grund av detta, som spelar en icke ringa roll. Då har man inget kurage att säga ifrån. Man binder sina händer mer eller mindre fullständigt vid passivitet, då det gäller arbetet med att nå sunda förhållanden. Jag medger att det är svårt att hålla isär detta. Jag tycker, som utskottets ordförande, vi skall underlätta för riksdagsfolket — det är alldeles riktigt. Men, det är inte säkert ändå, eftersom vi ansvarar för hela samhällsutvecklingen, att vi kan bortse från de vidare konsekvenser som följer. Det jag kommer till nu är litet vid sidan om men det hör till bilden. Man kan sitta ute i en kommun och träffa sådana anställningsavtal med en tjänsteman att om han slutar efter ett—fyra år får han 75 000—80 000 kronor i pension. Då har man fullständigt förlorat greppet och det är ett verkligt hån mot alla anständiga försök att anpassa lönepolitiken till samhällsekonomin och mot strävandena till något så när vettig fördelning av livets goda. Det myllrar av sådana fall på det kommunala planet. Vi har smittats av det litet grand när det gäller riksdagspensionerna, vilka vi diskuterat förut. Vi är inne i en situation där de som har ett enormt inflytande i samhället sitter och ordnar med olika saker som gör att vi till sist inte har någon riktig hand med debatten eller diskussionen i dessa frågor. Då undrar jag: Vem skall reda upp detta? Skall vi kapitulera kanske? Det har förvånat mig väldigt att socialdemokrater kan sitta ute i institutioner och nämnder, kommunalt och rikspolitiskt, och vara med om detta, tydligen utan att blinka. När det blir valrörelse kommer man till LO-rörelsen och vill ha pengar och det moraliska och praktiska stödet, till dem vars synpunkter och intressen man så kapitalt nonchalerar dessemellan. Att vara lönepolitiker på LO och TCO-planet under sådana förhållanden är inte gott, det borde man inse. Jag tillhör inte dem som anser att det är omöjligt att bryta hornen av den här tendensen, men det går inte om ingen vill. Inte ens de som ger sig ut för att vara jämlikhetens förtrupp i det här samhället tycks bry sig ett skvatt om de här sakerna i praktiken. Herr talman! Jag har förut påtalat ett groteskeri på detta område, och det är att de statstjänstemän som får ledighet från sina jobb för att vara riksdagsmän behåller viss lön. Det finns inget som helst skäl för detta. Det är arbetsfri inkomst. Det är orimligt! Och när man för det på tal får man höra att det är en avtalsöverenskommelse. Om det inte finns andra krafter som kan rätta till det bör regeringen se till att statens förhandlare tar itu med sådana här fasoner och avvecklar dessa regler. Och går inte det, bör riksdagen se till att genom sina beslut reducera riksdagsarvodet i motsvarande grad. Även om jag inte delar utskottets uppfattning så kan jag förstå att det finns olika synsätt på exempelvis flygresor. Men jag förstår inte den som försvarar detta med arbetsfri inkomst i denna form. Det är komprometterande för riksdagen. Det är också komprometterande för mitt parti. Vad skall vi egentligen falla tillbaka på ideologiskt, om vi centralt accepterar arbetsfria inkomster och det dessutom till grupper — i det här fallet riksdagsmän — som har höga löner, höga i vart fall jämfört med vad den stora massan har. Till frågan om vem som skall utarbeta löneförslaget för riksdagsmännen vill jag säga att tanken på en kommitté utanför riksdagen är i och för sig sympatisk. Det skulle införa ett bredare element i avgörandet. Jag delar emellertid herr Lundbergs uppfattning, och jag tror att herr Berndtson i Linköping var inne på samma tanke, att det här inte blir den goda karamell man tror. Det kommer att se bra ut, men i realiteten kommer det bara att göra det lättare för riksdagen att vara låt mig säga vårdslös i lönefrågorna med åberopande av vad dessa kommitterade har sagt, som allesammans naturligtvis kommer att ha goda inkomster och inte kan förstå varför man inte skall damma på rejält åt riksdagsmännen också. Därför skulle jag helst se att man inte tog det här steget utan att riksdagen fick odla sin egen moral i den här frågan, även om det är tråkigt rent formellt, det håller jag gärna med om. Herr Lundberg har yrkat avslag på utskottets hemställan. Jag kommer att demonstrera min olust inför talet om en ökning av riksdagsmännens löner med 25 procent och ett par andra detaljer med att rösta med honom. Jag skulle emellertid ha önskat en mer differentierad behandling av frågorna, därför att jag reagerar inte för avslag över hela linjen. Jag skall inte redogöra för detta, det skulle föra för långt. Jag kunde givetvis ha ställt yrkanden under olika punkter, men jag har kapitulerat i förväg. Jag tror inte att det lönar sig och därför gör jag det inte. Jag vill dock framhålla att det är viktigt att vi nyanserat behandlar varje delfråga. Nu går det inte — jag förmodar att utskottets båda förslag blir godkända — men vad jag har sagt får väl utgöra ett litet försök att tillföra synpunkter till den fortsatta debatten. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag skall ju inte bli kvar i riksdagen. Därför tänkte jag från början att jag inte skulle anmäla mig för ordet. Men jag har bra alibi, tycker jag, för jag har kört med de här tankegångarna flera gånger förut och för mycket länge sedan.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon ingående polemik med de nu avgående riksdagsmännen herrar Lundberg och Persson i Stockholm. Inte heller skall jag gå in på en diskussion med dem på den punkt som de tycker är moraliskt belastande, nämligen att det finns vissa riksdagsmän som har extrainkomster. Jag tror inte att vare sig herr Persson i Stockholm eller herr Lundberg på den punkten kan säga att de har varit så renläriga som de kanske framställer sig här från talarstolen. Men det må vara hur som helst med det. Vad vi från förvaltningsstyrelsen har haft att bedöma är hur arbetet i riksdagen har utvecklats sedan 1959. Då tog riksdagen ett principiellt beslut, som gick ut på att man sade att en riksdagsmans arbete kunde jämföras med en byråchefs. Han skulle då äga att under den tid han tjänstgör i riksdagen — tiden beräknades till åtta månader — uppbära samma lön som en byråchef. Det är den bedömning av lönefrågan som gjordes för så många år sedan. Man kan naturligtvis bedöma riksdagsmännens arbete från olika synpunkter. Men om vi bara ser på en sådan sak som tiden för sammanträden här i kammaren, finner vi vid jämförelse med 1959 att för dem som då var i andra kammaren har sammanträdestiden ungefär fördubblats. För dem som hade förmånen att då vara i första kammaren har sammanträdestiden tredubblats. Därtill kommer att riksdagen under senare år beslutat sig för att utskottsarbetet också kan pågå på annan tid än under sessionstid. Det betyder givetvis att mer tid tagits i anspråk för riksdagsarbetet än tidigare.

Jag skall inte ge mig på en bedömning av vad en riksdagsman skall ha i ersättning. Det kan vara på det sättet att man gjorde en felbedömning 1959, då man jämförde arbetet i riksdagen med en byråchefs. Det må vara hur som helst på den punkten — det gör inte förvaltningsstyrelsen något uttalande om. Där har vi sagt att vi skall låta krafter utanför riksdagen, som är insatta i vårt arbete, uttala sig om detta och lägga fram förslag. De får inte själva bestämma, utan deras förslag kommer givetvis att behandlas som ett vanligt ärende i riksdagen. Den debatten återkommer vi till, och jag skall därför inte vid detta tillfälle närmare gå in på dessa frågor. Herr Persson i Stockholm kom emellertid in på en sak där jag tycker att det verkar som om man mycket dåligt hade läst vad förvaltningsstyrelsen sagt. Det har jag anledning att säga inte minst med hänsyn till det särskilda yttrande som fogats till konstitutionsutskottets betänkande, där man tar upp frågan om riksdagsledamöter som har statlig och i vissa fall kommunal anställning. Man kan fråga: Vad är anledningen till att dessa riksdagskamrater genom sina organisationers insatser har fått förmånen att behålla en viss del av sin lön medan de sitter i riksdagen? Enligt min bedömning kan det inte — i varje fall från organisationernas sida — finnas annat skäl än att organisationerna har varit angelägna om att bli representerade i riksdagen, att folk som företräder deras intressen och tillhör deras organisation skall få möjligheter att delta i riksdagsarbetet. Det kan enligt min mening vara det enda avgörande skälet för organisationen. Är det så talar det ju klart för att riksdagsarvodet för närvarande är illa avvägt. Situationen skulle alltså vara den att företrädare för de stora organisationer som det här är fråga om, de statsanställdas, skulle vara ställda i den mycket svåra situationen att om de icke fick behålla en del av sin tidigare tjänst skulle de icke vara beredda att åta sig riksdagsuppdraget. Detta är kanhända inte en riktig beskrivning. Jag skall inte gå närmare in på det, men jag vill starkt understryka här inför kammaren att förvaltningsstyrelsen, i motsats till vad man anför i det särskilda yttrandet till konstitutionsutskottet, har gjort ett mycket bestämt uttalande på denna punkt. Det är för övrigt inte första gången riksdagen har denna fråga uppe till debatt. Jag vill gärna, herr talman, till kammarens protokoll få läsa in ett avsnitt på s. 6 i förvaltningsstyrelsens skrivelse till riksdagen. Jag tycker det är väsentligt i denna debatt om den fortsatta hanteringen av frågan, ty det ligger något i vad som här har anförts, nämligen att riksdagen givetvis också har ett ansvar i bedömningen på denna punkt, eftersom vi i detta avseende gentemot de anställdas organisationer har att spela den s.k. arbetsgivarens roll. Avsnittet i fråga har följande lydelse: ”Förvaltningsstyrelsen får i detta sammanhang slutligen understryka vad som tidigare anförts om att fullgörandet av riksdagsmannauppdraget måste anses gå före utövande av riksdagsmannens yrke. Någon differentiering av arvodet med hänsyn till vederbörandes inkomst har därför ansetts inte böra komma i fråga. Löneavdrag får sålunda i förekommande fall verkställas i den tjänst ledamoten har vid sidan av riksdagsmannauppdraget — — —. Styrelsen finner sålunda — med hänvisning till tidigare uttalanden i saken och med beaktande av den ökade tid som riksdagsarbetet kräver — det angeläget att en översyn av gällande avdragsregler sker i syfte att anpassa dessa till den aktuella värderingen av riksdagsmannauppdraget som en heltidssyssla under större delen av året. Den av förvaltningsstyrelsen förordade översynen bör dock ej ske i riksdagen utan efter sedvanliga förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.” Detta uttalande från förvaltningsstyrelsens sida har också understrukits av utskottsmajoriteten. Jag hoppas dessa synpunkter beaktas i den fortsatta behandlingen av riksdagsmännens lönefråga.

Vederbörande får själv under ansvar deklarera huruvida den resa han företagit haft syfte som är betingat av riksdagsmannauppdraget. Några privata flygresor eller resor för företags eller kommuners räkning eller i andra uppdrag är det inte fråga om. Det vill jag klart ha sagt ifrån, eftersom det uppenbarligen även bland riksdagsledamöterna föreligger missförstånd på denna punkt. Herr talman! Det skulle vara mycket att säga i denna fråga, men vi får återkomma till en del spörsmål. För dagen skall jag nöja mig med det anförda.
Herr talman! Jag skall ta upp två saker. Om jag inte missförstod herr Adamsson tyckte han att herr Lundberg och jag — jag talar för mig själv — inte hade varit så värst renläriga när det gäller extrainkomster. Jag kan ju omtala att jag skötte min tjänst som ordförande i mitt fackförbund jämsides med riksdagsarbetet men avstod på eget initiativ från lön från förbundet. Att jag ändå tjänade bra berodde på att jag satt i en rad utredningar och hade andra uppdrag, som gav inkomster. Men jag har i inget sammanhang personligen handlat i strid med den uppfattning som jag har förfäktat, tvärtom har jag varit mycket aktiv då det gällt att i praktiken omsätta mitt synsätt. Om herr Adamsson tror annat, har herr Adamsson fått det hela om bakfoten. Jag betonade tvärtom i mitt anförande att man inte bara kan se på riksdagsmannaarvodet, eftersom det är fråga om förtroendemän, som har andra uppdrag och inkomster, och att man först när man beaktar detta kan få en riktig bild av läget. Jag förstod slutligen inte riktigt det som herr Adamsson sade om ett förbiseende från min sida. Det som framhålles strax före att-satserna ger inga besked om förvaltningsstyrelsens hållning i frågan om statsanställdas arbetsfria lön. Man har bara noterat att frågan finns. Jag skulle ha önskat att få ett klart ställningstagande, men något sådant har man inte presterat. Det var på det förhållandet som jag byggde mitt inlägg på den punkten. Jag hade alltså läst rätt.
Herr talman! Låt mig vidga debatten litet och ta upp några frågor som jag tror är väl så besvärliga som en del av de problem som tidigare berörts. Det är frågor som gäller riksdagens funktion och riksdagens kontakter utåt. I det förslag som i dag föreligger berörs några punkter som gäller riksdagens arbetsformer, medan andra saknas. Man har tagit det förhållandet att riksdagens verksamhet vidgas från åtta månader per år till tio månader per år som en utgångspunkt för ersättningsfrågan. Jag tror att det finns andra saker som är angelägnare för riksdagens ställning och funktion än detta. Hur skall t.ex. riksdagen sköta sina kontakter utåt i fortsättningen för att riksdagen skall fullfölja sin demokratiska funktion som ett mellanled mellan den beslutande regeringsmakten och svenska folket? När man nu förlänger arbetsperioden från åtta till tio månader räknas det som något positivt. Från vissa utgångspunkter tror jag att det är angeläget att räkna det som något negativt, särskilt när det gäller riksdagens viktiga funktion som kontaktorgan. Det är inte riksdagens uppgift att fungera som en bland många byråkratier, dessutom på heltid låst till Stockholm. Det finns i en del andra länder parlament som sedan länge har varit i den situationen att de inte, som vi i den svenska riksdagen, har folk som kommer utifrån från olika arbetsuppgifter, som de lägger åt sidan ett tag för att komma till riksdagen och delta i de centrala gemensamma besluten. I dessa länder har man heltidsanställda ledamöter som är försedda med kontor — enligt vårt sätt att se stora kontor — och som fungerar som heltidsanställda centralpolitiker. Följden blir att de representanter man sätter in i en sådan församling ändrar yrke och får en annan karaktär än de som vi har haft i den svenska riksdagen. I ett av de länder som jag haft anledning att se litet närmare på är två tredjedelar av riksdagsrepresentationen sammansatt av jurister. Dessa ledamöter fullgör liksom de jurister som är verksamma i förvaltningen en byråkratisk funktion. De är inte direkta representanter. De återspeglar inte direkt den sammansättning som folket har och de arbetsuppgifter som finns ute i samhället. Jag tror att det har varit en stor styrka för den svenska riksdagen att den har kunnat bibehålla kontakterna med folket och ha en sammansättning som motsvarar svenska folkets yrkesstruktur på ett annat sätt än vad fallet har varit i parlament sådana som det jag nyss har skildrat. Det är därför jag beklagar utvidgningen från åtta till tio månader. Jag skulle hellre vilja att man visserligen ser över de här ersättningsfrågorna men också tänker igenom arbetsformerna, så att funktionen — det är ju därför riksdagen finns till — kan fyllas på bästa möjliga sätt. Det är riksdagens betydelse det gäller, och både arbetsformerna och arbetstiderna måste anpassas till den. Vad jag skulle vilja se är en riksdag sammansatt av människor som är ute i verksamhet i det svenska samhället, i olika arbeten, i olika regioner, och sedan kommer hit för att tillsammans fatta de centrala besluten. Men vad jag inte vill se är en heltidsanställd riksdag. Om den sammanträder tio eller tolv månader per år, om ledamöterna får den eller den ersättningen, det är ganska ointressant, men det är en negativ sak med en heltidsanställd riksdag för den demokratiska kontaktverksamhet som riksdagen bör stå för mellan svenska folket och regeringsmakten och förvaltningsbyråkratin. För riksdagens egen betydelses skull, för riksdagens inflytandes skull, för riksdagens kontakters skull vill jag hellre att man finner sådana arbetsformer som inte isolerar riksdagen från svenska folket. Jag vill se en praxis tillämpad så, att de som sitter här i riksdagen skall ha arbeten i det normala arbetslivet så att de förstår människornas problem.

Och då ändrar den svenska riksdagen karaktär och övergår till att vara vad vissa parlament i vissa länder redan är, vilket jag betraktar som en nackdel från de här utgångspunkterna. I de här sammanhangen är det alltså viktigare än om ersättningen är så eller så många kronor minus den eller den marginalskatten — eller hur man nu ser på det — att riksdagens arbetsformer på något sätt uppmärksammas i kommittéarbetet. Riksdagen måste kunna hålla bättre kontakter med det dagliga arbetet. Arbetstiderna måste regleras så, att riksdagsledamöterna vet när de är lediga och när de skall vara i riksdagen. Då behöver inte de här brytningarna uppstå. Och ännu viktigare i situationen 175—175 nästa år är att det blir klara arbetstider. Det kommer att bli en press på folk att bara sitta här, men att sitta här är icke hela jobbet när det gäller den demokratiska funktion som riksdagen skall fylla. Att trycka på knapparna är den mindre delen. Riksdagsledamöternas viktigaste arbetsuppgift är att känna till sin sektor av det svenska samhället, sin geografiska bit av det svenska landet, sitt arbetsområde, det är att förstå andra så att de tack vare kontakterna med människorna kan fatta de riktiga besluten. Det är inte fråga om att sitta av en tid på tolv eller tio månader, enligt någon domstols utslag. Det är inte så vi skall ha det. Det måste finnas en mänskligare kontakt mellan riksdagsledamöterna och svenska folket, och den vinner man inte med att förlänga riksdagsarbetet till tio månader, vilket man åberopar som ett plus. Det är en negativ utveckling och så småningom också en odemokratisk utveckling som följer. Där skulle jag vilja se en klarare policy: klarare arbetstider, klarare kontakttider, angivna på förhand. Kanske kunde vi följa det tyska systemet, där man i vissa fall kör 14 dagar i riksdagen och har 14 dagar hemma för kontakter. Då vet ledamöterna på förhand när de kan hålla sina föredrag, när de kan ha sina möten, och de tiderna skall respekteras, vilket inte har varit fallet nu. Att isolera människor tolv eller tio månader om året med pressen 175—175 leder icke till ökad demokrati utan till motsatsen. Därför måste vi följa den andra linjen: riksdagsledamöterna skall ha andra jobb. Jag menar att man måste lägga en moralisk press på dem för att de skall känna att de är tvungna att ha andra jobb, så att de kan förstå andra och följa upp kontakterna i stället för att släppa dem och sedan sitta här i tio eller tjugo år som kvarlevor från tidigare erfarenhetsområden.

Herr talman! Jag har, i varje fall sedan jag började med offentlig verksamhet inom folkrörelser m.m., alltid varit angelägen om att ta kontakt med valmanskåren — eller, rättare sagt, med människor — i olika sammanhang. Det är väl det som har gjort att jag har sysslat med så pass många frågor i riksdagen. Särskilt när jag var något yngre försökte jag komma ut åtminstone i mitt län flera gånger i veckan och svepa över så mycket som möjligt. Det är någonting som jag har försökt fortsätta med. Och med den byråkrati och den utveckling vi har på olika områden tvingas riksdagsmannen ofta att själv göra stora och omfattande utredningar. På så sätt har man haft möjligheter att stifta bekantskap med historien, inte minst rättshistorien, och samtidigt hålla kontakt med nuet och sikta framåt. Jämlikheten har, åtminstone för en gammal socialdemokrat, varit en central fråga som man inte har kunnat komma ifrån. För mig har jämlikheten inte varit bara teori. Jag har efter förmåga sökt tillämpa jämlikhetstanken i min tillvaro och även i det samhällsarbete som jag har haft nöjet att delta i. Men det är märkligt. År 1970 fick vi på den kommunala sidan en utveckling som ändå måste vara olycklig ur alla synpunkter. År 1973 upprepar riksdagen samma elände. Det hade varit riktigare att vi fått ta upp dessa arvodesfrågor under och före valen 1970 och 1973, så att vanliga människor hade kunnat ge uttryck åt sina önskemål. Sedan talas det om resor. Jag skulle tro att herr Johansson i Trollhättan inte är ovetande om den olyckliga utvecklingen på landsbygden i dag, där man drar in bussar, järnvägsförbindelser m.m. och tvingar resenärerna att övergå till bil. Visst får vi riksdagsmän då besvärligheter, men vi bör också tänka på att många bland vår valmanskår och våra arbetare ofta tvingas att resa sju eller flera mil per dag. På helgdagarna finns det ofta en enda bussreseförbindelse exempelvis mellan Stockholm och Dalarna, och så är det också på andra platser i landet. Vi kan beklaga denna utveckling. Men de ökade kostnader för dessa resor, som blir en följd av oljekrisen, får de enskilda arbetarna själva betala. Här i riksdagen behåller vi emellertid inte bara förmånerna och betraktar de fria resorna på järnväg som någonting självklart, utan vi skall jämväl utöka förmånerna. Nu vill man också utvidga rätten att begagna singel sovkupé. Jag undrar hur många bilister från Dalarna och från andra håll som får vara så bekväma. Personligen har jag ju inte haft förmånen att resa singel sovkupé, men jag tror att de gånger man nyttjar nattförbindelser kan man klara sig utan denna extra förmån. Det har talats om att man skulle vara försiktig. Jag undrar om herr Johansson i Trollhättan inte har lagt märke till det misstroende som kommit till synes mot parlamentariker och andra förtroendemän. Vi kan spåra det i dag i ett grannland, och vi har spårat det i andra sammanhang. Låt oss inte tro att det är ovidkommande hur vi som förtroendemän för det svenska folket uppträder. Jag är den förste att understryka vikten av att ha mänskliga kontakter i olika sammanhang. Och jag har i varje fall hittills alltid haft sådana kontakter, kanske i större utsträckning än vad som kan anses rimligt. Jag har inte heller, herr Adamsson, när jag slutar med riksdagsarbetet några styrelseuppdrag eller andra uppdrag kvar och följaktligen inte några arvoden. Det är inte detta det gäller. Men det måste beaktas att de ekonomiska intressena inte får dominera, och man får inte betrakta riksdagsmannauppdraget som ett vanligt inkomstjobb — det är någonting mer. Man gör uttalanden om att riksdagsmannauppdraget skulle vara en huvuduppgift i framtiden. Jag skulle kunna visa på att en del av de nya riksdagsmännen har med sig en arbetsfri livstidsinkomst på kanske mellan 50 000 och 75 000 per år som kommun och landsting i hemlänet får lov att betala. Men utöver de många uppdrag som dessa riksdagsmän redan nu har kommer de också att åta sig en hel del nya uppdrag som de räknar med att det skall vara möjligt att fullgöra vid sidan av riksdagsarbetet. Vi kan inte agera i detta fall utan att ta hänsyn till arbetsmarknaden i övrigt och till de människor som lever utanför detta hus.

I så fall kan ju jämlikheten aldrig förbättras, utan i stället ökas klyftorna mellan olika grupper i samhället. Jag uppfattar det också på det sättet att alla människor är mer eller mindre partiellt arbetsföra och att vi därför alla måste söka oss till arbetsområden som vi är intresserade av och där vi känner att vi kan göra en insats. Vidare verkar det nästan som om vi måste köpa de ledamöter som skall ta plats här i riksdagen, men jag har då aldrig märkt att det har rått brist på riksdagskandidater — och mycket duktiga kandidater! När jag t.ex. själv avsade mig riksdagsmannaskapet noterades detta mycket tacksamt. Det finns nämligen alltid någon som vill komma i en avgående riksdagsmans ställe. Det är mycket svårare att lämna riksdagsmannaskapet än att få en gammal ledamots plats besatt. Härtill kommer att dagens arbetsmarknad är så orolig att den representativa demokratin skapar problem för demokratin i vårt land, problem som vi inte skall blunda för. Demokratin måste, menar jag, ha god kontakt med människorna och skapa möjligheter för synpunkter och uppfattningar att komma till tals i de beslutande församlingarna.

Nu talar vi mest bara om miljön. Jag tror att det vore lyckligast om riksdagen avslog detta förslag, som ju reellt är en beställning.

Herr talman! Jag vidhåller mitt avslagsyrkande.

Herr talman! Det motsatsförhållande som råder mellan två skolor när det gäller metoder för att inlemma döva och hörselskadade barn i den språkliga gemenskapen har medfört allvarliga konsekvenser för dessa barn. Detta blir allt fler överens om. Under hela 1900-talet har man prioriterat talträning av de döva och hörselskadade, medan utbildningen i teckenspråket nästan har legat nere. Man trodde länge att alla hade så pass stora hörselrester att man skulle nå resultat genom att uppöva språkliga färdigheter. Detta skulle, menade man, ge de döva en större språklig gemenskap än teckenspråket, som ju ändå bara förstås av en relativt liten grupp medmänniskor — andra döva, anhöriga och övriga Nr 145 intresserade. Så småningom har man kommit underfund med att alltför Tisdagen den många barn saknar förutsättningar att via det talade språket förstå och A december.1973 göra sig förstådda. Det anges av dem som sysslar med hörselskadade att omkring hälften av de barn som går i specialskolor för döva och hörselskadade saknar reella möjligheter till talträning därför att deras hörselrester är för små eller obefintliga. Nu är det inte så, att vi som vill ge teckenspråket en annan ställning i specialskolorna och i speciallärarutbildningen — och vi blir allt fler — vill ha detta i stället för talträning utan som ett viktigt komplement. Herr Mattsson i Lane-Herrestad och jag har i motionen 1293 hemställt om en översyn av läroplanen för speciallärare för döva för att dessa skall få utbildning i teckenspråket, så att de i sin tur skall kunna undervisa i och på teckenspråk tillsammans med den s.k. orala metoden. Vi vill att undervisningen skall bedrivas genom den s.k. totala kommunikationsmetoden, dvs. både genom tal och avläsning av teckenspråk. Det har hävdats att om barn lär sig teckenspråket skulle detta kunna leda till att de satsar mindre på talträning, vilket skulle innebära en försämrad totalsituation för barnen. En undersökning som gjorts och som lagts fram i en doktorsavhandling i Uppsala i maj i år av Sven Amcoff visar att det i stället är så, att teckenspråket är ett stöd för den orala inlärningen. De barn som är bra på teckenspråk har också bra språkförståelse. Den totala kommunikationsmetoden ger alltså bäst resultat. För närvarande får speciallärarna på förskolestadiet 30 timmars undervisning i teckenspråk samt på lågoch mellanstadiet 60. Ämneslärare får 20 timmars undervisning. Att inte detta kan räcka till för att göra dem kompetenta att undervisa på teckenspråk är självklart. Enligt uppgift finns det också på specialskolor för hörselskadade lärare som inte har någon som helst utbildning i teckenspråk. Det värsta är att vi saknar lärare för undervisning av de blivande speciallärarna, så det är en ond cirkel vi är inne i. Det är de döva som får ta konsekvenserna av våra försummelser — konsekvenser i form av språklig och därmed mänsklig isolering. Utbildningsutskottet talar om vad som händer på det här området, och det är en hel del. Framför allt är det glädjande att skolöverstyrelsen nu, sedan motionerna har väckts, har påbörjat en översyn av läroplanerna för speciallärarutbildningen och att frågan om omfattningen av teckenspråket i undervisningen därvid skall tas upp. Jag vill bara uttrycka en stilla förhoppning om att denna översyn kommer att ske snabbt och att den kommer att leda till en ändring i enlighet med motionärernas önskemål. Detta är för gruppen döva och hörselskadade en fråga av så stor betydelse att den inte får förhalas. Jag har inget yrkande nu utan avvaktar, men om det behövs kommer jag tillbaka i frågan. När det sedan gäller motionen 1259 har utskottet delvis missuppfattat vad vi motionärer har avsett. Detta kan bero på att det inte kommit tillräckligt klart till uttryck i motionen. Jag skall emellertid inte uppta kammarens tid med att gå in på detta nu; vi kan i stället försöka att bättre konkretisera vad vi menar vid nästa års riksdag.

Herr talman! Alla tänkbara åtgärder skall naturligtvis vidtas för att ge de döva de resurser och möjligheter som står andra till buds. Motionerna och det som fröken Andersson i Stockholm har anfört ger mig inte anledning att göra någon längre kommentar. Låt mig bara påpeka att utbildningsutskottet i sitt betänkande erinrar om de åtgärder som har vidtagits och framhåller att man följer denna fråga. Vidare påpekar utskottet att man under innevarande år har gått in för en översyn av utbildningen av just lärare för döva barn. Även läroplanen är föremål för översyn, och därmed kommer man också in på frågan om att ge de blivande lärarna sådan språkutbildning att de kan fylla den uppgift som följer av den ändrade läroplanen. Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att uppehålla mig vidare med detta — fröken Andersson i Stockholm har ju i stort sett förklarat sig nöjd. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är inte en dag för tidigt att Sverige ansluter sig till den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods på väg. Överenskommelsen träffades redan för 15 år sedan mellan ett stort antal stater. Osäkerhet har på många håll rått om hur man skall förfara vid transport av farligt gods på väg. Även när det gäller järnvägstransporter har stor osäkerhet rått, tills man i fjol fick nationella bestämmelser som anslöt sig till RID. Intill dess hade man försökt följa de internationella bestämmelserna vid transport på järnväg av farligt gods. Det har också rått full enighet i utskottet om anslutningen till denna internationella överenskommelse. Den fyller ett mycket länge känt behov — inte bara så att den är framtvingad av den allmänna opinionen, som man ibland kan tro, utan så att både avlastare och transportörer vill ha klara riktlinjer för transporter av farligt gods. Dessa transporter har också ökat enormt de senaste decennierna. En mycket stor del av transporterna på väg, på järnväg och till sjöss utgörs i dag av farligt gods. Den svenska anslutningen till den internationella överenskommelsen skulle ha kunnat ske tidigare än 1973. Översättningsarbetet var klart på våren 1971, och sakkunniga avlämnade sitt betänkande redan då. Beslutet om anslutning skulle alltså ha kunnat träffas redan hösten 1971. Men beslutet uppsköts därför att man jämsides med det fortsatta harmoniseringsarbetet mellan ADR och RID skulle utarbeta förslag till nationella regler. Så har också skett. Utredarna har kommit med två delbetänkanden, men departementschefen har funnit det för gott att skjuta på frågan om nationella bestämmelser under hänvisning till att man skall överlåta detta till de myndigheter som har ansvaret för olika varukategorier. Industriverket har hand om brandfarliga och explosiva varor, produktkontrollnämnden har hand om hälsooch miljöfarliga varor och statens strålskyddsinstitut har hand om radioaktiva varor, för att nämna de viktigaste. Som samordnande myndighet för reglering av olika transportsätt föreslogs statens industriverk. Det finns i och för sig ingenting att erinra mot att man inte liksom utredarna tillsätter ytterligare ett organ. De föreslog insättande av ett trafiksäkerhetsorgan. Men ändå är inte den här ordningen tillfredsställande. Det skymtar fram, tycker jag, en tveksamhet i propositionen genom att man inte redan nu vill föreslå ramarna för de nationella transporterna. Genom att man inte tar detta steg uppstår en tidsförskjutning av ärendets behandling som inte är bra. Utöver bestämmelserna i ADR regleras transporter av farliga varor i en mängd olika föreskrifter och författningar. Här kommer den som skall tillämpa de olika föreskrifterna in i svåra bedömningsfrågor. En vara kan i olika författningar bedömas som både frätande och brandfarlig, men detta är inte samordnat med RID och ADR. Det förekommer kombinerade transportsätt. En vara går inte bara med ett enda transportmedel hela sträckan. Den kan komma att transporteras med tåg, bil, båt och flyg. Bristen på samordning mellan bestämmelserna för olika varugrupper och ADR, liksom bristen på samordning mellan ADR och järnvägen för de nationella transporterna — de jämkningar som nu är kvar — skapar osäkerhet för dem som skall handha transporterna. Detta är angeläget och väsentligt för de handläggare inom olika företag som redan känner ansvar, och det gör de flesta, för att ordna transporterna på ett tryggt och riktigt sätt såväl för varan som för miljön och för de orter som varan skall passera. Men det är ännu viktigare för dem som kanske inte har velat eller kunnat tränga in i djungeln av bestämmelser att få klara, entydiga och samlade bestämmelser när det gäller transport av farligt gods. Därför har i reservationen 2 representanterna för folkpartiet och centerpartiet begärt en skärpt skrivning för att påskynda tillkomsten av nationella regler för transport av farliga varor. Reservanterna anser att riksdagen kraftigare borde ha understrukit behovet av en samordning av bestämmelserna för transport av farligt gods oavsett på vilket sätt det transporteras, liksom behovet av en effektivare tillsynsorganisation och en snabb anpassning av nationella regler för vägtransporter till ADR. Herr talman!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

Herr talman!

Enligt vår mening är det av stor vikt att Sverige inte godkänner det i artikel 11 föreskrivna skiljemannaförfarandet.

Skulle beslutet innebära eftergifter när det gäller säkerhetsbestämmelser eller på miljöskyddsområdet finns bara en möjlighet att ändra på detta, och det är att säga upp överenskommelsen. Detta tar mycket lång tid. Enligt vad som framgår av konventionen är det ett år, om jag inte misstar mig. Det är naturligtvis allvarligt, och när det gäller säkerhetsbestämmelser och miljöskydd skulle den långa tidsutdräkten kunna få negativa effekter för vårt land. Med en och en halv rad i utskottsbetänkandet har utskottets majoritet avfärdat yrkandet om detta förbehåll. Någon motivering har helt naturligt inte kunnat ges, eftersom utskottet i detta stycke inte funnit behov föreligga att göra detta förbehåll. Vi anser det dock befogat, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 1. I vår motion har vi också tagit upp frågan om kontroll av fordon som skall transportera farligt gods inom landet. Det är av stor vikt att de fordon som skall transportera farligt gods verkligen är funktionsdugliga. Att sätta sin tillit till att tillsynsmyndigheterna noggrant kommer att följa utvecklingen på området, som det sägs i betänkandet, räcker inte. Vi vet att både polisen och yrkesinspektionen är överbelastade och inte tillnärmelsevis kan kontrollera alla fordon som transporterar farligt gods. Dessutom är det nödvändigt med kontroll av s.k. trailertankers som lossas i svenska hamnar och kopplas till lastfordon och sedan körs genom landet utan minsta översyn eller kontroll innan detta sker. Jag har tidigare tagit upp denna fråga i riksdagen och påtalat detta riskmoment, både ur arbetarskyddsoch trafiksäkerhetssynpunkt och även med tanke på miljöriskerna. En väsentligt säkrare kontroll och en säkrare hantering av farligt gods skulle ernås om riksdagen beslöt bifalla reservationen 3. Utskottsmajoriteten säger att frågan är betydelsefull men hänvisar samtidigt till ett yttrande från kommerskollegium om att resurser saknas för införandet av en sådan här effektiv kontroll. Det är en förklaring som vi från kom munistiskt håll helt naturligt inte kan anse vara godtagbar.

Det är inte sällan man utan att blinka beslutar om miljardbelopp till militära utgifter, till IB och till andra ändamål som är betydligt onyttigare och framför allt av en helt annan karaktär än denna fråga. Vi kan inte finna att den motiveringen på något sätt är bärande. I vår motion har vi också påtalat nödvändigheten av att importen och exporten av farligt gods kontrolleras effektivare. Det skulle bäst ske genom att endast ett fåtal hamnar utnyttjades för denna hantering och genom att ett visst antal hamnar utrustades med s.k. giftskjul med en ansvarig giftföreståndare. Jämfört med hur detta tidigare var reglerat enligt giftstadgan skulle därmed kontrollen av både lagring och hantering av farligt gods förbättras avsevärt. Dessutom skulle de arbetarkategorier — i första hand stuveriarbetare, speditionsarbetare och fordonsförare — alltid veta vad för slags gods de arbetade med. Det skulle också innebära att det alltid fanns skyddsutrustning anpassad till just hanteringen av vissa farliga godsslag. På så vis skulle man nedbringa skaderiskerna för dessa arbetarkategorier avsevärt. Utskottet säger i betänkandet att Svenska hamnförbundet har utfärdat anvisningar om hantering av farligt gods i svenska hamnar. Men, herr talman, det har alltid funnits anvisningar och föreskrifter av mer eller mindre effektivt slag för hantering av farligt och vådligt gods. Förhållandet har emellertid hela tiden varit det att dessa anvisningar inte har efterlevts. Jag har vid ett tidigare tillfälle tagit upp frågan om lagring av gift i hamnskjul. Det gällde Göteborgs frihamn. Visst fanns det föreskrifter — giftförordningen gällde, men den efterlevdes inte. Giftet i fråga hade av någon anledning blivit stående i ett förvaringsutrymme i nära tjugo år. Emballaget, som bestod av plåtfat, hade rostat sönder och innehållet hade runnit ut. Det hade räckt med innehållet i ett fat för att omintetgöra hela Göteborgs befolkning. Då är väl att märka att partiet bestod av tjugo fat sådant gift. En lösning i den riktning som vi har föreslagit skulle omöjliggöra just ett sådant här fall — det skulle omedelbart kunna stoppas. En koncentration av export och import av farligt gods till ett fåtal svenska hamnar måste därför vara en idealisk lösning för att uppnå säkrare bestämmelser och säkrare arbetsförhållanden både för chaufförer, stuveriarbetare och speditionsarbetare och för alla kategorier som över huvud taget kommer i kontakt med farligt gods. Jag tycker att det är en tillräckligt stark motiveringen för att man skulle tillgodose just de motionsyrkanden som vi har ställt här om ett säkrare skydd mot miljökatastrofer, ett effektivare skydd mot olycksfall för dem som måste hantera detta gods vid lossning och lastning av fartyg och andra transportmedel. Det är bärande argument som helt och hållet måste gå före de ekonomiska aspekter som utskottsmajoriteten har lagt på frågan. Herr talman! Jag vill med det anförda och med hänvisning till vad som har sagts i motionen och i de reservationer som har avgetts yrka bifall än en gång till reservationen 1 och nu även till reservationen 3.

Herr talman! Jag skall i korthet bara något kommentera reservationerna i anslutning till utskottsbetänkandet. Herr Hallgren sade att utskottet har använt två ord när det gällde motiveringarna till reservationen 1. Låt mig nu vara lika kortfattad och säga att utskottsmajoriteten har inte haft någon annan mening än det förslag som finns i propositionen och av den anledningen har vi inte heller gett oss in på några längre utsvävningar utan vi tillstyrker propositionens förslag. I reservationen 2 tycker reservanterna att de insatser i syfte att förbättra säkerheten vid internationella transporter på väg som föreslås i propositionen är otillräckliga. Jag ber att få understryka vad departementschefen har framhållit i propositionen med anledning av utredningsförslaget om en särskild transportlagstiftning. Departementschefen anser det tveksamt om en sådan lagstiftning nu bör genomföras eftersom den tills vidare skulle få endast begränsad räckvidd. Därtill kommer att arbetsmiljöutredningen påpekat att frågan om transportsäkerhet bör ses mot bakgrunden av de i detta sammanhang mycket viktiga arbetarskyddsfrågorna och att ett slutgiltigt ställningstagande i fråga om transportsäkerhetsregleringen därför först bör ske sedan nämnda utredning slutfört sitt arbete. Departementschefen har därför kommit fram till slutsatsen att frågan om nationella vägtransporter av farligt gods bör lösas inom ramen för gällande produktkontrollagstiftning och främst handhas av de myndigheter som enligt denna lagstiftning har ansvaret för olika varukategorier. Därigenom tillgodogör man sig den sakkunskap om olika slags farligt gods som är representerad av de enskilda produktkontrollmyndigheterna. Utskottsmajoriteten har funnit dessa argument vara bärande och har därför anslutit sig till propositionen. I reservationen har man fastslagit att tillsynsmyndigheternas resurser är otillräckliga. Jag vill inte lika kategoriskt göra den bedömningen, men om så skulle vara fallet utgår jag ifrån att tillräckliga resurser tilldelas de aktuella myndigheterna. Ekonomiskt måste det ändå vara fördelaktigare än att tillskapa ett särskilt organ. Låt mig dessutom tillägga att produktkontrollagstiftningen är ny och erfarenheten av den än så länge tämligen ringa. Jag vågar dock påstå att den ger kontrollmyndigheterna betydligt förbättrade möjligheter i arbetet med regleringen av farliga godstransporter. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att redan nu döma ut de föreslagna organisationsformerna. Vidare säger reservanten att behovet av samordning av regleringen för olika varuslag och olika transportslag är stort. Jag kan väl dela den uppfattningen att behovet av samordning är stort. Även dessa frågor är emellertid uppmärksammade i propositionen. Departementschefen framhåller angelägenheten av att en ökad samordning åstadkoms både internationellt och nationellt av olika transportsätt. Därför innehåller propositionen förslag om att statens industriverk blir samordnande myndighet. För att ytterligare stärka samordningen föreslås att en rådgivande nämnd införs. I nämnden, som knyts till den samordnande myndigheten, bör i första hand ingå representanter för de myndigheter som kommer att handlägga frågor rörande vägtransporter av farligt gods. Med hänsyn till arbetarskyddsfrågornas stora betydelse bör även ingå en representant för arbetarskyddsstyrelsen. Vidare skall ingå företrädare för vägtrafikens arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer, organ som svarar för samhällets räddningstjänst samt representanter för sjöoch luftfartsverken och statens järnvägar. Vidare framhålles att den föreslagna organisatoriska ordningen får ses som en lösning tills vidare i avvaktan på att man får ytterligare underlag för en bedömning genom bl.a. arbetsmiljöutredningens fortsatta arbete och de erfarenheter som kan utvinnas sedan det föreslagna systemet varit i kraft under viss tid. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att frångå detta synsätt utan tillstyrker propositionen. Beträffande reservationen 3 vill jag gärna hålla med herr Hallgren om att de frågor som där tas upp är mycket viktiga. Jag förutsätter att de även kommer att tas upp av arbetsmiljöutredningen. Utöver de argument som utskottet anfört vill jag tillägga att kontrollproduktlagstiftningen träder i kraft i och med att en vara förs in i landet. Ansvaret för de frågor som tas upp av motionärerna och av reservanten måste enligt lagstiftningen anses ligga på de kontrollmyndigheter som nu kommer att handha dessa frågor. Vi förutsätter därför att frågorna kommer att följas med största uppmärksamhet och att de åtgärder som är behövliga kommer att vidtas. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i trafikutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Herr Lindberg åberopar en del utredningar som pågår och vars resultat man bör avvakta innan man kan fatta beslut om de nationella bestämmelserna. Men förhållandena har ju hela tiden varit desamma. Det har pågått ett fortlöpande harmoniseringsarbete inom Förenta nationerna genom ECOSOC, och det har i viss mån fördröjt denna utredning. Vi kommer ständigt att ha utredningar på gång. Skall vi vänta tills alla utredningar och harmoniseringssträvanden är genomförda, kommer inga som helst beslut och förslag att kunna fattas. Vad som är väsentligt är att man får fram nationella regler för transport av farligt gods inom landet. Jag har själv i många år varit i en sådan situation att jag tvingats plöja igenom en mängd föreskrifter om alla de olika farliga varuslagen för att komma fram till hur transporterna skall läggas upp för att fullgöras på ett riktigt sätt. Antag att man skall transportera en vara genom landet med järnväg, per båt till kontinenten och sedan på landsväg till den slutliga mottagaren! Då har vi att iaktta de svenska hanteringsföreskrifter som gäller för olika produkter. En produkt kan samtidigt vara hänförlig till hälsovådliga ämnen och vara brand farlig. Jag måste då använda sådant emballage som anges i föreskrifterna och märka det på sätt som där stadgas. Så bör jag följa RID för transport inom landet och sedan IMDG-koden för sjötransporten. Lyckligtvis har man nu kommit så långt att RID, ADR och IMDG-koden har samma varningsetiketter. Men därefter skall jag också följa de nationella bestämmelserna i mottagarlandet. Om transporten sker på landsväg kan jag nu följa ADR. Hela denna splittring i fråga om bestämmelserna skapar en osäkerhet som inte är till gagn om man vill ordna säkra transporter. Därför anser jag att man inte kan vänta till alla möjliga utredningar kommer fram till enhetliga bestämmelser. Bestäm melserna kan förbättras efter hand.

Herr talman! Det är ju glädjande att vi får något instämmande i de synpunkter som vi har fram fört. Man talar nu om den här produktkontrollagstiftningen och menar att det alltid är bra med lagbestämmelser som säger att så och så skall det vara. Herr Lindberg förklarar att så fort en vara kommer in i landet efter det att den här lagen har trätt i kraft faller den under lagbestämmelserna. Men det hjälper ju inte, när man inte har någon som kan övervaka att lagbestämmelserna följs på ett riktigt sätt.

Är inte det praktiska förslag som möjliggör att den här lagstiftningen, som man nu väntar sig så mycket av, verkligen kommer att bli effektiv — i varje fall effektivare än om inte de här åtgärderna vidtas?
Herr talman! Herr Sellgren säger att vi inte kan vänta i oändlighet på alla utredningar som arbetar innan vi tar ställning. Icke förty yrkas det i den reservation som herr Sellgren har ställt sig bakom bifall till en motion, som likaledes herr Sellgren står som undertecknare av, där det hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär utredning och förslag till effektiv reglering av trafik även inom landet med farligt gods. Jag kan visserligen inte återfinna samma yrkande i reservationen, men herr Sellgren är tydligen inte lika rädd för utredningar när han motionerar som när han står i kammarens talarstol. Vi kan väl ändå förutsätta att arbetsmiljöutredningen har hunnit rätt långt, så dess slutbetänkande bör inte vara för avlägset. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare till herr Hallgren, när han här talar om övervakningen, nämligen att det ändå måste ankomma på tillsynsmyndigheten att pröva just sådana frågor som vpk aktualiserar i det här sammanhanget. Jag är dessutom tämligen övertygad om att just sådana här problem kommer att tas upp av arbetsmiljöutredningen och alldeles säkert kommer att prövas i samband med den nya arbetarlagstiftningen.
Herr talman! Den utredning jag syftade till i motionen skulle innebära en fortsättning av de tidigare utredarnas arbete och sammanföra detta till ett förslag. Jag ansåg att den vägen skulle vara kortare och att den snabbare skulle leda till en övergripande samordning av de bestämmelser som nu finns. Men eftersom det utredningskravet i någon mån gick emot propositionen i övrigt — och jag var angelägen att få igenom propositionsförslagets huvudtankar — frångick jag det yrkandet och ansåg att man på detta sätt med en starkare skrivning skulle kunna påskynda framställningen av dessa nationella regler.
Herr talman! Herr Lindberg sade nyss att man måste sätta sin tillit till tillsynsmyndigheterna och att de kommer att nogsamt bevaka just de frågor vi har tagit upp. Det är klart att man kan sätta sin tillit till dem. Men jag har praktiska erfarenheter av att det vid vissa tillfällen är omöjligt både för de övervakande tillsynsmyndigheterna och för andra att ingripa omedelbart. Jag kan ta som exempel att man lossar en trasig trailertanker kl. 2 på natten och det inte finns någon möjlighet att få tag på vare sig yrkesinspektör eller någon annan som kan övervaka och stoppa detta, utan man bara kopplar trailern till ett fordon och kör den ut i landet. Sedan kanske den havererar några mil efter starten.

Herr talman! Även om det råder stor enighet i huvudfrågorna när det gäller den proposition som just nu behandlas, så finns det två motiv till att jag tar kammarens tid i anspråk en liten stund. Det första motivet är att transporterna av farligt gods, vare sig de sker på väg eller järnväg eller på annat sätt, under senare tid har diskuterats mer än tidigare, vilket kanske skapat ökad oro hos många människor inför vad som kan bli följden om olyckor inträffar vid sådana transporter. Det andra motivet till att jag begärde ordet är att vi nu har ett förslag, som vi strax skall besluta om i riksdagen, vilket ger mig tillfälle att understryka att det här ändå sker saker och ting i rätt riktning. Förslagen i propositionen kan sammanfattas i två huvudpunkter. För det första föreslås att Sverige ansluter sig till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Den överenskommelsen innehåller detaljerade tekniska säkerhetsföreskrifter för transporter av olika slag av farligt gods. För det andra föreslås att regleringen i fråga om de nationella transporterna av farligt gods på väg skall ske med utgångspunkt i ADR:s regler och inom ramen för den produktkontrollagstiftning som vi har för olika grupper av farligt gods och som i år — fr.o.m. den 1 juli — byggts ut med en ny lagstiftning om hälsooch miljöfarliga varor. Vår produktkontrollagstiftning omfattar i princip de olika hanteringsleden från produktion till försäljning, varvid ju transporten ingår endast som ett hanteringsmoment bland många andra. Denna lagstiftning är uppbyggd så, att de olika varugrupperna regleras i skilda författningar och att tillämpningsföreskrifter för varje varugrupp meddelas av den centrala förvaltningsmyndighet som har den största sakkunskapen på just det området. Detta innebär att det är statens industriverk som har hand om detaljregleringen i fråga om brandfarliga och explosiva varor, att motsvarande uppgift i fråga om gifter och liknande hälsooch miljöfarliga varor ankommer på den nyinrättade produktkontrollnämnden och att detaljregleringen i fråga om radioaktiva ämnen handhas av statens strålskyddsinstitut, och i vissa fall atomenergidelegationen. Det är enligt min mening en klar fördel att vi infogar det hanteringsled som utgörs av vägtransporten i det nu angivna schemat. Som jag närmare utvecklat i propositionen når man på det sättet den största säkerheten och den mest effektiva kontrollen. Regeringens förslag innebär också att behovet av samordning dels mellan de olika varugrupperna, dels i förhållande till andra transportslag än vägtransporter blir tillgodosett. Enligt förslaget skall industriverket få samordningsuppgiften, och verket skall för detta arbete ha tillgång till en rådgivande nämnd med företrädare för bl.a. de olika trafikgrenarna och produktkontrollmyndigheterna, som vi också nyss hörde. När det gäller sjö-, luftoch järnvägstransporter är ju läget det att vi i Sverige redan har ett regelsystem för internationella och nationella transporter av farligt gods. På vägtransportsidan kommer vi nu, enligt det förslag vi strax skall besluta om, att få internationellt godtagna regler — ADR-reglerna — för internationella transporter. Vad gäller nationella vägtransporter förutsätts i propositionen, som också har sagts tidigare i debatten, uttryckligen att de detaljföreskrifter som kommer att meddelas av respektive produktkontrollmyndigheter i huvudsak ansluter till ADR reglerna. De nya reglerna kan sägas ha ett tvåfaldigt syfte. Först och främst är de avsedda att förebygga olyckor. Detta sker genom att de olika varuslagen klassificeras med hänsyn till sina farliga egenskaper, att transporter av vissa slag förbjuds eller begränsas med hänsyn till godsets farliga egenskaper, att detaljerade föreskrifter ges om emballage och märkning av farligt gods och att föreskrifter ges om transportmedels konstruktion och utrustning med hänsyn till godsets farliga beskaffenhet. Genom sådana här bestämmelser blir det möjligt att kraftigt begränsa olycksriskerna, men vi måste också göra klart för oss att olyckor aldrig kommer att kunna förhindras helt. Ett annat väsentligt syfte med dessa regler är därför att — om en olycka trots allt skulle inträffa, och det kommer tyvärr att ske — begränsa skadeverkningarna så långt som det över huvud taget är möjligt och underlätta räddningsåtgärderna. De särskilda regler som finns i förslaget om märkning av farligt gods och av vissa fordon som transporterar sådant gods har just det syftet. Vidare finns det anledning framhålla dels reglerna om i vilka fall och under vilka förutsättningar som samlastning av olika slag av farligt gods får ske, dels reglerna om transportdokument som skall innehålla bl.a. uppgift om det transporterade godset och om godsets klass och nummer enligt ADR. Av särskild betydelse för räddningsoch saneringsarbetet blir såvitt jag förstår reglerna om skriftliga instruktioner som skall åtfölja transportdokumentet och som anger på vilket sätt godset är farligt och vilka åtgärder som bör vidtas i händelse av inträffad olycka. I detta sammanhang vill jag också nämna att samhällets möjligheter att ingripa med en effektiv räddningstjänst i händelse av olyckor kommer ytterligare att förbättras genom regeringsförslag som nyligen förelagts riksdagen. Förslaget innebär bl.a. som bekant ett klarläggande av ansvarsfördelningen i fråga om räddningstjänstverksamheten, varigenom utbyggnaden av resurserna främjas och planeringen effektiviseras. Det kan finnas anledning att i fråga om vissa uttalanden om det förslag, som nu ligger på riksdagens bord, göra några tillrättalägganden. Detta har i viss mån redan skett, och jag gör det mycket summariskt. Jag syftar på uttalanden som gjorts såväl av vissa av motionärerna som i den allmänna debatten och som enligt min mening beror på missförstånd eller bristande kännedom om de problem och sakförhållanden som det här är fråga om. Vad först gäller talet om att de föreslagna åtgärderna skulle innebära en från säkerhetssynpunkt otillfredsställande reglering i jämförelse med järnvägstransporterna genom att föreskrifterna för landsvägstrafiken skulle bli mindre långtgående kan jag bara hänvisa till propositionen. Där slås det fast att svenska nationella bestämmelser skall utarbetas på grundval av ADR, och genom att ADR och motsvarande nationella och internationella bestämmelser på järnvägssidan överensstämmer så gott som helt erhåller man alltså ett i sak enhetligt säkerhetssystem. Helt naturligt tar detta arbete viss tid, och det kommer även att kräva personella och andra resurser. För att så långt möjligt snabba upp detta arbete har jag i propositionen föreslagit en resursförstärkning till berörda myndigheter — främst industriverket och produktkontrollnämnden — redan under innevarande budgetår. Vad gäller insatserna under nästa budgetår är dessa för närvarande föremål för beredning i vanlig ordning. Jag tycker således att vi här skulle kunna ena oss om den slutsatsen att förslagen syftar till och även kommer att innebära en förbättring av säkerheten vid vägtransport av farligt gods och framför allt vid giftoch kemikalietransporter, samtidigt som säkerhetskraven beträffande vägoch järnvägstransporter blir mera jämställda. Detta talar för en ökad volym s.k. farliga varor på järnväg, vilket enligt min mening i många fall är det bästa transportsättet för detta gods. Vad jag nu har sagt visar att det väsentligaste är inte så mycket själva anslutningsfrågan, även om den givetvis är betydelsefull, utan snarare de riktlinjer och principer för den fortsatta och förbättrade nationella regleringen som fastläggs i propositionen. Låt mig sluta med att säga att man naturligtvis — som herr Sellgren gjorde — kan ha den uppfattningen att det har gått sakta framåt på detta område. Från vissa håll har det anmärkts på att Sverige först efter 16 år är berett att biträda konventionen. Låt mig då påpeka att konventionen inte trädde i kraft förrän år 1968. Det utredningsarbete i Sverige som har föregått anslutningen har varit mycket krävande. Som exempel kan jag nämna — vilket väl är bekant för dem som följer med dessa frågor — att inte mindre än ca 400 trycksidor med komplicerad teknisk text på främmande språk har fått översättas till svenska. Det låter kanske i och för sig inte så märkvärdigt, men då skall vi komma ihåg att det är oerhört viktigt att få från kemisk-teknisk synpunkt exakta beskrivningar och exakta översättningar till vårt språk. Härtill kommer att även konventionen fortlöpande har reviderats alltefter den tekniska utvecklingens gång. Det bör också noteras att Sverige är det första nordiska land som ansluter sig till ADR. Om man alltså hävdar att frågan om farliga vägtransporter har utretts i åratal, så bör ju detta inte leda till slutsatsen — och där instämmer jag med herr Lindberg — att man skall utreda frågan en gång till. Detta har också utskottet påpekat. Det skulle i sig innebära en icke önskvärd fördröjning av regleringen av dessa frågor. Dessutom finns det — som framgår av propositionen och av vad jag har sagt tidigare — inte någon anledning till ytterligare utredning. De nu framlagda förslagen innebär såvitt jag förstår en ändamålsenlig lösning av frågor som har stor betydelse från såväl arbetarskyddssom miljövårdssynpunkt.

Herr talman! Jag vill först uttrycka även min tillfredsställelse över att dessa bestämmelser har kommit till. Det sade jag i mitt inledningsanförande, och jag upprepar det nu. Jag kan också i allt väsentligt instämma i vad statsrådet här anförde, men jag vill komplettera det sagda på ett par punkter. Statsrådet anförde att när man påstår att de föreslagna åtgärderna är otillfredsställande, därför att föreskrifterna för transport på järnväg är strängare än för transport på landsväg, så beror det antingen på missförstånd eller okunnighet — eller också vill man inte förstå dessa frågor.

Skyddsvagnarna får inte heller vara beskaffade hur som helst. Det får inte vara personvagnar, det får inte vara vagnar med last som skjuter över gavlarna, osv. Vidare skall lasten då den lämnas på en station vara bevakad, låst eller på särskilt sätt säkrad. Det finns alltså en rad bestämmelser för de nationella transporterna på järnväg. Så länge vi inte har nationella regler för vägtransporter har vi inte samma noggranna regelsystem för vägtransporter som för järnvägstransporter. Det borde t.ex. finnas bestämmelser om att bilar lastade med farligt gods skall hålla ett visst säkerhetsavstånd på vägen. Det borde vara ett minimikrav. Det innebär inte att man alltid kan säga att transport på järnväg är säkrast. Det kan vara fråga om transport mellan ett par orter dit järnvägen inte når; omlastningsförhållanden, terminalfrågor, osv. kan göra att en transport på landsväg raka spåret till mottagaren är bättre. Att överenskommelsen funnits i 15—16 år, som jag sade, är helt riktigt. Den var öppen för undertecknande från den 15 december 1957. Men den trädde i kraft den 29 januari 1968, och det berodde på att man avvaktade att visst minimiantal länder anslöt sig till överenskommelsen innan den trädde i kraft. Men den fanns öppen från 1957. Utan att lägga in något klander i det vill jag säga att det fanns möjligheter för Sverige att redan då sätta i gång med sitt förberedelsearbete för att så tidigt som möjligt kunna ansluta sig till ADR. Andelen transport av farligt gods på landsväg och järnväg har under de senaste decennierna ökat i mycket stor omfattning, beroende på den förändring i näringslivet som skett och beroende på det ökade behovet av olika varuslag.
Herr talman! Jag vill bara kommentera herr Sellgrens replik på en enda punkt. Herr Sellgren hyser oro för att de nationella regler som skall införas när det gäller vägtransporter på något mera markerat sätt skulle avvika från de nationella reglerna för järnvägstransporter. Jag kan försäkra herr Sellgren att det arbete som nu bedrivs för att få fram nationella regler för vägtransporter siktar till att så långt det över huvud taget är möjligt jämställa vägtransport med järnvägstransport. Men herr Sellgren sade själv i sin replik nyss att man inte kan driva den likheten in absurdum. Man kan kanske exempelvis inte överföra det system med skyddsvagnar som finns vid järnvägen direkt till landsvägen. Men visst finns det områden där man i stort sett kan uppnå likformighet. — Det var alltså garantin att arbetet bedrivs på detta sätt som jag närmast var angelägen att lämna.